Herr talman! Det är nu tredje året i följd vi i riksdagen behandlar den borgerliga regeringens attacker på ATP och vårt pensionssystem. Vid den senaste debatten här i kammaren i december i fjol hade jag anledning understryka att regeringens angrepp på pensionssystemet skapat oro och osäkerhet inte bara bland dagens pensionärer utan också bland blivande pensionärer. Genom regeringens åtgärder höll förtroendet till ATP och vårt pensionssystem på att undergrävas. Den debatt vi upplevt under senare tid har i hög grad bekräftat dessa farhågor. Vad vi upplever är en förstucken propagande mot hela ATP systemet. Vi som var med när de borgerliga började kampanjen mot ATP för 25 år sedan känner igen det mesta då det gäller denna form av propaganda. Striden om ATP gällde i hög grad finansieringen av pensionssystemet och värdesäkringen av pensionerna. Värdesäkringen är grunden för ATP. Det är den grunden man nu håller på att riva upp. Detta drabbar dagens pensionärer men kanske främst dagens löntagare när de så småningom går i pension. Riksförsäkringsverket har i ett remissvar till socialförsäkringsutskottet påpekat att försämringen av pensionernas värdesäkring på sikt kan leda till att pensionsnivån sjunker från 65 till 45 70 av inkomsten under de aktiva åren. Naturligtvis skapar detta oro och osäkerhet hos den enskilde. Konsekvenserna är också uppenbara — följden har blivit en ökad privatisering av pensionstryggheten genom egna dyra pensionsanordningar, som främst blir förbehållen bättre situerade grupper. Det må vara en sak att marknaden för privata pensionsförsäkringar är god, men det allvarliga är om detta underblåses av en smygande propaganda mot ATP-systemets tillförlitlighet. På det här sättet håller man på att vrida klockan tillbaka till de förhållanden som förelåg före ATP-reformens genomförande. Det är f. ö. inte bara värdesäkringen som angrips. Röster höjs nu även för att ersätta ATP:s fördelningssystem med ett premiereservsystem, som är det vanliga sättet att finansiera privata försäkringar. ATP är uppbyggt på fördelningssystemet, som innebär att löpande avgifter tas ur produktionen och skall svara mot pensionsutbetalningarna. AP-fonden tillkom för att klara pensionsutbetalningarna även vid konjunkturnedgångar och för att kompensera för nedgång i sparandet och samtidigt vara en utjämnande faktor då det gällde förskjutningarna i befolkningens ålderssammansättning. Särskilt nu, när antalet ATP-pensionärer ökar för varje år och de enskildas pensioner blir större, är det av stor betydelse att AP-fonden kan hållas intakt. Vi kan också fråga oss var vi skulle ha stått i dag utan det kollektiva sparande AP-fonden inneburit. Inget premiereservsystem skulle ha klarat detta, för i själva verket blev AP-fonden grunden för en miljon nya bostäder på tio år, för skolor, sjukhus, daghem och annan kommunal service. Av särskild betydelse har AP-fonden varit för näringslivet, inte minst för de mindre och medelstora företagen. Det produktiva sparandet var under den socialdemokratiska regeringstiden omkring 15 96 per år. Nu är det nere i 5 20. Allt mindre blir över för det produktiva samhällsbyggandet. I propagandan mot ATP görs det ibland gällande att AP-fonden kommer att ta slut och att vi inte har råd att garantera nuvarande pensioner till ATP-pensionärerna. Den allmänna pensionsfondens redovisning för 1981 visar att pensionsavgifter och räntor på pensionskapitalet uppgick till drygt 42 miljarder kronor. Fonderna utbetalade i pensionsmedel 23,5 miljarder kronor. Överskottet uppgick till drygt 18,3 miljarder kronor. Ett i det närmaste lika stort överskott kan man räkna med för 1982. Arbetsgivarnas avgifter till ATP fastställs för femårsperioder. Senast fastställde som bekant riksdagen 1979 avgifterna för perioden från 1980 t.o.m. 1984. Då som tidigare hade beslutet om de nya avgifterna föregåtts av en omfattande utredning av riksförsäkringsverket. Utredningen visade vilken förstärkning av avgifterna som fordrades för att fonderna inte på sikt skulle urholkas. Den avgiftshöjning riksdagen då på grundval av riksförsäkringsverkets förslag fastställde gick moderaterna emot. Beräkningarna visade att utan en höjning skulle AP-fonden vara förbrukad på 20-25 år. Det bekymrade emellertid inte moderaterna vid deras ställningstagande. Om något år skall avgifterna till ATP fastställas för nästa femårsperiod. Utan att föregripa de ställningstaganden som då blir aktuella vill jag framhålla att det naturligtvis är angeläget att avgifterna får en sådan avvägning att ATP tryggas för framtiden. Eller för att citera verkställande direktören för AP-fonden, Krister Wickman, i årsberättelsens översikt: ”Den lagstadgade rätten till pension har sin garanti i de moraliska och politiska åtaganden som ligger i riksdagens beslut.” Herr talman! Det var på hösten 1980 som den borgerliga regeringen inledde en medveten social nedrustning här i landet. Målmedvetet har man angripit de vitalaste delarna av det sociala trygghetssystemet, som arbetarrörelsen byggt upp i vårt land. Det gäller i hög grad ATP och pensionernas värdesäkring. Den socialdemokratiska politiken gav människorna ekonomisk trygghet efter ett långt förvärvsliv. De pensionshöjningar som skett sedan 1976 bygger helt och hållet på den tidigare socialdemokratiska reformpolitiken. De borgerliga regeringarna kan trots alla sina löften inte uppvisa några förbättringar för pensionärerna. Listan över försämringar blir emellertid allt längre: Genom försämringen av basbeloppet är pensionerna inte längre värdesäkrade fullt ut. Delpensionen har kraftigt försämrats. Pensionärernas bostadsstöd har kraftigt försämrats. Pensionärernas gynnsammare skatteregler har försämrats. Tandvårdsförsäkringen — som är av särskild betydelse för de äldre — har kraftigt försämrats. Sjukvårdsoch medicinkostnaderna har höjts, vilket särskilt drabbar pensionärerna. Sammantaget innebär den borgerliga politiken att ca 4 000 milj.kr. av samhällets resurser omfördelats från pensionärerna till bl.a. en orättvis skattefondsubventionering, som bara gynnar de bättre situerade. Detta samtidigt som den borgerliga politiken nu allt hårdare slår mot de sämst ställda pensionärerna. 725 000 folkpensionärer fick fr.o.m. april 80 kr. mindre per månad i kommunalt bostadstillägg. 30 000 pensionärer förlorade helt sitt bostadstilllägg. Denna försämring innebär 960 kr. per år och drabbar nästan uteslutande de sämst ställda pensionärerna, de som saknar ATP. fr.o.m. april i år skulle, enligt de regler för beräkning av basbeloppet som gällde tidigare, pensionen ha ökat med 93 kr. per månad för ensam pensionär och 164 kr. per månad för pensionärspar. Denna ökning, som för innevarande år innebar ca 800 kr. för ensam pensionär och ca 1 500 kr. för makar, gick pensionärerna miste om genom regeringens manipulation med basbeloppet. Också detta drabbar de sämst ställda pensionärerna hårdast. Sammantaget har en ensamstående pensionär förlorat ca 2 500 kr. per år och ett pensionärspar ca 3 500 kr. per år på den borgerliga politiken. Denna politik är djupt orättvis. Den går inte att försvara med att som centern hänvisa till pensionärer som har 75 000-80 000 kr. i allmän pension. Sanningen är att av vårt lands 1,8 miljoner pensionsmottagare högst 20 000 har en allmän pension av den storleksordning centern nämner. Vi har bekämpat denna nedbrytning av det sociala trygghetssystemet. Vi måste stoppa den allvarliga och fortskridande urholkningen av pensionernas värdesäkring, och vi måste skapa förtroende för hela vårt pensionssystem. De växande grupper som ATP omsluter har en självklar rätt till den trygghet de genom ATP själva varit med om att bygga upp. Låt mig därför få deklarera att vårt parti i regeringsställning i höst kommer att återföra de tidigare och grundläggande principerna för värdesäkringen av pensionerna den 1 januari 1983. Därmed kan den ursprungliga innebörden av ATP:s värdesäkring återställas och den fortlöpande urholkningen av pensionernas värdesäkring stoppas. Detta är en av de viktigaste socialpolitiska uppgifter vi nu står inför! Förutom att åstadkomma ett återställande av den fulla värdesäkringen är det angeläget att motverka effekterna av att basbeloppet i fortsättningen skall ändras endast en gång per år. Den tidigare metoden att uppräkna basbeloppet efter att priserna stigit med 3 26 har under årens lopp varit föremål för kritik från pensionärernas egna organisationer. Man har bl.a. framfört krav på att förkorta tiden för indexhöjningarna genom att minska procentsatsen för förändringarnas utlösning. Efter överläggningen med Pensionärernas riksorganisation har vi kommit fram till att en rimlig lösning kan vara att man vid fastställandet av basbeloppet för 1983 räknar upp detta inte bara enligt nu gällande bestämmelser utan dessutom med ett belopp som kan tjäna som en kompensation i förväg för kommande prishöjningar. Storleken av detta tilläggsbelopp bör fastställas efter överläggningar med företrädare för pensionärernas organisationer. Genom att tilläggsbeloppet ligger som en del av basbeloppet och också det blir värdesäkrat tjänar det även i fortsättningen som en förtida kompensation. Pensionärernas riksorganisation har uttalat sin stora tillfredsställelse med den av socialdemokratin avgivna deklarationen att värdesäkringen skall återställas och med att man tillsammans med en socialdemokratisk regering blir i tillfälle att överlägga om pensionernas kommande utveckling. Vårt besked om att återställa värdesäkringen inom pensionssystemet har föranlett märkliga reaktioner på den borgerliga sidan och i den borgerliga tidningspressen. Det har bl.a. gjorts gällande att det skulle vara ekonomiskt oansvarigt att stå fast vid våra löften till pensionärerna. Efter att man i de borgerliga regeringsdeklarationerna upprepade gånger förklarat att garantierna om värdesäkringen av pensionerna skulle infrias, har det tydligen nu blivit högsta moral att svika givna löften till pensionärerna. Herr talman! I det utskottsbetänkande vi nu behandlar föreligger ett antal borgerliga reservationer. Centern och moderaterna har en gemensam reservation beträffande pensionstillskott till undantagande från ATP. Det är en fråga som vid upprepade tillfällen varit föremål för behandling i såväl utskottet som här i kammaren. Som bekant har riksdagen på regeringens förslag beslutat att slopa möjligheten att anmäla undantagande från ATP fr.o.m. 1 januari i år. I likhet med pensionskommittén har regeringen i den proposition som låg till grund för detta beslut avstått från att lägga fram förslag om rätt till pensionstillskott vid undantagande. Jag skulle vilja tillägga att det säkerligen skett på goda grunder. Vad man i reservationen eftersträvar är en förmån som vederbörande inte betalat för utan frivilligt avstått från - ett ställningstagande som man vid upprepade tillfällen dessutom haft möjlighet att ompröva. Utskottets majoritet har avstyrkt de motioner som på nytt aktualiserat denna fråga. När vi nu behandlar grundläggande trygghetsfrågor för de äldre kan jag inte underlåta att säga att jag känner stor olust inför den argumentation som den borgerliga regeringen bedriver för att motivera den pågående sociala nedrustningen i landet. Nu får vi höra att löntagarna måste acceptera karensdagarna för att långvårdspatienterna skall få det bättre. För att försvara det orättfärdiga karensförslaget ställer man löntagarna mot långvårdspatienterna. Ihåligheten i den argumentationen blev uppenbar för alla när regeringen samtidigt tog 3500 milj.kr. från kommuner uch landsting, som ju främst har ansvaret för den viktiga äldrevården. Och än värre blir det för kommuner och landsting om förslaget om ändringar i sjukförsäkringen går igenom. Ordförandena i kommunoch landstingsförbunden har påpekat att besparingarna på sjukförsäkringen medför en minskning av kommunala skatteintäkter med närmare 600 milj.kr. per år. På grund av eftersläpningen av utbetalningarna av kommunalskattemedel medför detta en dubbel effekt för kommuner och landsting för åren 1985 och 1986, dvs. skatterna minskar med ca 1 200 milj.kr. per år. Statssekreteraren i budgetdepartementet har enligt uppgifter i pressen i dag bekräftat att i kanslihuset finns inga tankar på att kompensera kommunerna Nr 125 för dessa pengar. Sanningen är alltså att långvårdspatienterna får det sämre Onsdagen den om man inför karensdagar. 21 april 1982 Vi har anledning att på allt sätt slå vakt om de äldres trygghet. Denna dag har riksdagen möjlighet att visa solidaritet med de äldre genom att återställa Anslag till folkde viktiga och ursprungliga principerna för värdesäkringen av pensionerna. pensioner m.m. Hur oriktigt och orimligt det beslut var som den borgerliga riksdagsmajoriteten drev igenom hösten 1980 vad gäller basbeloppsberäkningarna och därmed värdesäkringen av pensionerna har utvecklingen till fullo bekräftat. Det var ett beslut som var både en utmaning och ett svek mot landets pensionärer och löntagare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 samt i övrigt bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:10 är fogade två moderata reservationer och en moderat-centerreservation. Jag kommer i mitt anförande att helt uppehålla mig kring dessa. Liksom tidigare år har vi moderater, detta år i en motion av Nils Carlshamre m.fl., yrkat att nuvarande bestämmelser om inskränkningar i rätten till pensionstillskott vid undantagande av ATP skall slopas. Vi motionärer finner det djupt otillfredsställande att vissa ålderspensionärer som enda inkomstkälla har grundbeloppet inom folkpensioneringen. Detta utgör f. n. för en ensamstående 16 910 kr. per år, dvs. 1409 kr. per månad vid ett basbelopp om 17 800 kr. För makar utgör månadsbeloppet f. n. 1150 kr. för vardera maken. Dessa pensionärer har alltså en inkomststandard som ligger under eller omkring socialhjälpsnormen. Vi kan inte acceptera att pensionärer, som anmälde undantagande från ATP vid tilläggspensioneringens uppbyggnadsskede och då inte hade en aning om att pensionstillskott skulle införas 1969, nu skall straffas ekonomiskt för detta. Det är ju vad som sker i praktiken. Pensionstillskottet kan inte ses som en förmån inom ATP-systemet utan får i princip anses vara en skattefinansierad låginkomstutfyllnad och standardsäkring. Härtill kommer att de flesta som uppbär pensiontillskott inte direkt har bidragit till finansieringen av ATP. Taxeringsbestämmelserna har också medfört att företagare, som begärt undantagande från ATP, betalat högre statsoch kommunalskatt än den som med samma bruttoinkomst av jordbruk eller rörelse har varit ansluten till ATP. Detta beror på att ATP-avgiften hela tiden har varit avdragsgill vid inkomsttaxeringen och därmed sänkt underlaget för beräkning av skatten. Den djupaste orättvisan inom hela vårt pensionssystem måste dock sägas vara, att man vid bedömningen av rätt till pensionstillskott för en änka efter en man som haft undantagande från ATP inte bara skall ta hänsyn till faktiskt utgående änkepension från ATP utan även till änkepension som skulle ha utgått om den avlidne maken inte hade omfattats av undantagande. Även när det gäller pensionstillskott till ålderseller förtidspension, som uppbärs av änkan, har en sådan beräknad tilläggspension i form av änkepension betydelse. Vi moderater finner det djupt orättvist och ojämlikt att en änka skall straffas i pensionshänseende på grund av att hennes make en gång i tiden valde undantagande från ATP. Detta faktum är också föremål för en livlig debatt — inte minst bland handläggande tjänstemän vid våra försäkringskassor. Pensionskommittén har i sitt slutbetänkande Familjepension funnit att gällande bestämmelser kan ge upphov till effekter som är mindre tillfredsställande. Kommittén har föreslagit att en änka skall ha rätt till pensionstillskott oberoende av makes undantagande såväl vad gäller ålders-, förtidssom änkepension. I anledning av detta har utskottsmajoriteten gjort ett positivt uttalande men vill inte själv ta ställning i frågan. Jag måste beklaga att utskottets majoritet har avstyrkt den moderata motionen vad gäller rätten till pensionstillskott vid undantagande från ATP. Med vårt förslag hade vi en gång för alla kunnat få bort denna skönhetsfläck i svensk socialförsäkring. Enligt Sven Aspling skulle det röra sig om en förmån som dessa pensionärer inte hade betalat. Jag vill erinra om vad jag tidigare har sagt, nämligen att pensionstillskottet egentligen tillskapades för att ge de sämst ställda grupperna i samhället en extra trygghet vid pensioneringen. Ofta rör det sig tyvärr om människor som haft väldigt liten förmåga att skaffa sig några ATP-poäng. Det är alltså fråga om grupper som har ingen eller mycket liten ATP — handikappade, hemarbetande, deltidsarbetande i framför allt våra glesbygder, dvs. människor som inte haft möjlighet att få ett heltidsarbete, hårt arbetande människor inom framför allt jordoch skogsbruk som haft mycket små inkomster osv. Dessa grupper av människor betraffas alltså därför att de inte ingår i ATP-systemet. Det talas i dag — inte minst i denna kammare — mycket om social nedrustning. I den här frågan hade utskottet haft möjlighet att åstadkomma en verklig social upprustning för en mycket eftersatt grupp i samhället. I en tid med mycket knappa ekonomiska resurser bör en sådan omprioritering ske inom socialförsäkringssystemet att de som bäst behöver en förstärkning av sina sociala förmåner verkligen får det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Jag vill samtidigt yrka bifall till den moderata reservationen nr 3, vilken innebär att de kostnader som föranleds av vårt förslag i reservation nr 2 om att pensionstillskott skall kunna utgå oberoende av undantagande från ATP skall täckas genom att det nya pensionstillskottet, som föreslagits i propositionen, börjar utgå först fr.o.m. den 1 januari 1983 och inte fr.o.m. den 1 juli 1982, som föreslås i propositionen. Därmed vill vi prioritera denna del av socialförsäkringen till de i ekonomiskt hänseende sämst ställda. Herr talman! Vi moderater har i ytterligare en motion, 1981/82:1269, föreslagit att hustrutillägg inte skall utbetalas om beloppet inte överstiger 1200 kr. per år. Genom att återkomma med en motion i denna fråga har vi ytterligare velat markera att socialförsäkringen i första hand bör ge hjälp där verkligt behov finns. Det kan enligt vår mening inte anses vara ett socialt behov att utge bidrag — även om det är starkt reducerat — till en make där den gemensamma familjeinkomsten uppgår till ca 160 000 kr. per år. Utskottet har inte velat biträda vårt motionsyrkande utan vill avvakta regeringens förslag i anledning av pensionskommitténs och socialpolitiska samordningsutredningens betänkanden. Dessa utredningar har som bekant ifrågasatt hustrutillägget som särskild bidragsform inom socialförsäkringssystemet. Herr talman! Vi anser att man redan fr.o.m. nästa budgetår bör införa bestämmelser som något begränsar antalet fall av utbetalning av hustrutilllägg, där det av socialä skäl kan anses mindre befogat. Det skulle innebära en besparing på ca 5 milj.kr. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 4 och i övrigt bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman!

Vänsterpartiet kommunisterna har för sin del länge stått för den målsättning som man också var överens om här i riksdagen när det nuvarande pensionssystemet infördes, nämligen att pensionerna bör följa den allmänna standardutvecklingen och utgöra 65 96 av den genomsnittliga industriarbetarlönen. De människor i vårt land som efter ett hårt och arbetstyngt liv uppnått pensionsåldern har rätt att leva på en ekonomiskt godtagbar standard. Det säger också borgerliga företrädare när de står i talarstolar utanför det här huset. Jag skall inte den här gången upprepa uttalanden som blivit om inte bevingade så i varje fall beryktade. Det har ju tyvärr, som Sven Aspling nyss sade, blivit högsta moral att svika löftena till pensionärerna. Om man nu skall tala om moral, för det pensionärerna i verkligheten upplever är ju att deras pensioner ständigt urholkas och att regeringens besparingspolitik går ut över det ena efter det andra i det som skulle utgöra pensionärernas trygghet. Vpk har i andra sammanhang utförligt och med skärpa påtalat hur besparingar riktas mot dem i samhället som redan tidigare har en väl åtdragen svångrem, medan aktieoch kapitalägare hållits skadeslösa eller t.o.m. kunnat öka sina vinster. Det är mot den bakgrunden som allt tal om att ”vi alla” — jag hoppas att citationstecknen går fram — måste hjälpas åt med att få ekonomin på fötter skär så falskt. ”Vi alla” har inte likvärdiga möjligheter. Barnfamiljerna har inget överflöd, och därför är det ett av de fulaste dragen i regeringens tal om att även pensionärerna måste dra sitt strå till stacken, när man försöker spela ut pensionärerna mot barnfamiljerna. Grupper i låginkomstyrken går inte heller att vinna för det orimliga talet om att pensionärerna skulle höra till dem i samhället som man kan minska inkomsterna för utan att det drabbar dem nämnvärt. När det nu från regeringshåll talas om att folkpensionärerna får ett ökat pensionstillskott från den 1 juli, måste det ju också tas med i bilden att regeringen med minskade bidrag till bostadstilläggen och med de nya reglerna för beräkning av pensionstillskottet tar ifrån pensionärerna flera gånger så mycket. Pensionärerna utgör inte en enhetlig grupp där alla har det precis likadant, det är sant. Men om regeringen enbart ser dem som under sin aktiva tid haft en inkomst som gett dem full ATP-pension utöver folkpensionen, är verkligen beslutsunderlaget otillåtet litet. Många har inte alls kunnat uppnå full ATP och regeringen har ju själv i budgetpropositionen visat att 50 20 av folkpensionärerna saknar eller har så låg ATP att pensionstillskott utgår. Hur kan man då tro att dessa har något överskott i sin levnadsstandard? Det är ju dessutom inte så, att pensionstillskott skall räknas som kompensation för ökade utgifter. De har varit och är avsedda att åstadkomma en standardförbättring för de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. Därför är det nödvändigt att återinföra de ursprungliga bestämmelserna om värdesäkring. Det handlar verkligen om solidaritet — och detta i fler och kanske andra avseenden än de som Gullan Lindblad nyss så engagerat talade om. I reservation 1 av Sven Aspling m.fl. pekar man på denna nödvändighet. Vår grupp ansluter sig självfallet till den delen av reservationen. Däremot är vi något undrande inför reservanternas resonemang kring frågan om hur ofta basbeloppsändringarna skall ske. Vi har i vår motion 546 begärt att basbeloppet skall beräknas för månad och därvid ändras redan när jämförelsetalet ändrats med minst 2 26. Om den av socialdemokraterna i reservationen förordade ordningen skulle komma att gälla, vilket naturligtvis är bättre än det regeringen föreslår, kvarstår alltjämt en eftersläpning. Visserligen talar reservanterna om en kompensation i förväg för kommande prishöjningar, men erfarenheterna har alltför väl visat att det inte har gått att förutse inflationens tillväxt; regeringen har ju gång på gång fått bakläxa på den punkten. Hur menar då socialdemokraterna att en sådan kompensation i förväg skall kunna beräknas? Jag tror att även pensionärerna är intresserade av Sven Asplings svar på den frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 546. I det här betänkandet behandlas också vpk-motionen 1626, där förslag ställs om återgång till tidigare gällande regler för hyresgräns och statsbidrag till kommunerna. Vi har motiverat vårt förslag med att vi inte kan acceptera att förmånerna inom KBT-systemet försämras genom att nedre hyresgräns införs och inte heller att statsbidragsandelen inom detta system sänks. Även detta yrkande ”behandlar” — för att uttrycka sig artigt — utskottet med orden att tidigare riksdagsbeslut skall vidhållas och avstyrker därmed motionen. Punkt och slut. Det är inte utan att man med viss glädje noterar den stora aktiviteten bland pensionärerna själva — inte bara i de frågor som i dag behandlas. Någon gång måste väl kraven nå ända fram. Till dess yrkar jag bifall även till vpk-motionen 1626.

Herr talman! När man hör Sven Aspling kommentera de diskussioner som förevarit med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande om anslag till folkpensioner kan man undra om det patos som finns i hans framställning beror på att han enbart har läst den socialdemokratiska propagandaskriften och helt undvikit att ta del av fakta. Jag finner därför anledning att uppehålla mig något vid det som har förevarit sedan vi 1976 fick en borgerlig regering i det här landet. Redan i 1976 års valrörelse gick socialdemokraterna ut i debatten och talade om för pensionärerna, att om vi får ett regimskifte kommer pensionärerna inte längre att få sin pension utbetalad; många pensionärer har sagt det till mig. Så har man fortsatt sin propaganda. Alla vet vi ju att verkligheten har varit den att pensionärerna har fått sina pensionsutbetalningar, och vi kan i dagarna konstatera att när det gäller grundpension och pensionstillskott har beloppen ungefärligen fördubblats under den här tiden. Men socialdemokraterna fortsätter ändå att bedriva sin buskpropaganda, som jag skulle vilja kalla det, och talar om social nedrustning — vi har hört detta sägas här i dag också. Någon nyansering i den beskrivningen har vi knappast kunnat konstatera, utom möjligtvis under den allra senaste tiden, då en del socialdemokrater i någon mån har ändrat sitt agerande. Jag tycker att detta agerande från socialdemokraternas sida är synnerligen anmärkningsvärt. Socialdemokraterna låtsas som om vi i vårt land inte har några sådana ekonomiska problem som många andra länder har. I en del sammanhang talar man dock kritiskt om vårt stora budgetunderskott, som vi också bör försöka få ned, men man diskuterar inte orsakerna till detta. Samtidigt vill man öka förmånerna, inte bara till pensionärerna, utan också till många andra grupper. Detta vill jag kalla för en dubbelmoral som är mycket anmärkningsvärd. Förslagen i den proposition som vi nu har att behandla är, liksom tidigare budgetförslag från borgerliga regeringar, balanserade utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Men de är också konstruerade så, att det tar fördelningspolitiska hänsyn. Det betyder att de pensionärer som har det svårast ekonomiskt också får vissa förbättringar, medan de bland pensionärerna som har en bättre ekonomisk situation också får avstå från en ökning av förmånerna. Detta överensstämmer med den situation som gäller för löntagarna i landet. Alla måste vi efter vår förmåga bidraga till att skapa ekonomisk balans i vårt land. Det skulle vara utomordentligt värdefullt om socialdemokraterna ville sansa sig i den diskussion som förs. Jag vill något kommentera de reservationer som är fogade till utskottets betänkande, även om de redan har kommenterats av föregående talare. Jag vill börja med reservationen nr 1, där socialdemokraterna tar upp frågan om fastställande av basbeloppet. De tar därvid upp sättet för fastställande av det basbelopp som riksdagen tidigare har beslutat om och begär nu att riksdagen skall ge regeringen till känna att basbeloppet skall justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex. Därvid skulle, enligt det yrkande som föreligger i dag, den ursprungliga innebörden av värdesäkringen återställas, säger de. Ja, alla i denna kammare vet ju att när vi diskuterade ändringen av basbeloppsberäkningen vid föregående riksmöte blev beslutet att man vid bestämmandet av det index som skulle ligga till grund för beräkning av basbeloppet skulle bortse från förändringar av energipriser. Man skulle vidare bortse från höjningar av indirekta skatter, tullar och avgifter men göra tillägg för subventioner. Detta innebar en förändring som, jämfört med löntagare, var rättvis, eftersom dessa senare inte fick någon kompensation för sådana förändringar. Detta var motiveringen för ändringsförslaget. Vad man nu kan konstatera är att socialdemokraterna i sitt yrkande i dag frångår det yrkande som de ställde förra året. Då talade man med lika stort patos som man gör i dag om det angelägna i att vi får precis samma grunder för beräkning av basbeloppet utifrån konsumentprisindex. Men i dag har man bytt fot — och det skulle vara roligt att få veta varför man har gjort det. Kan det verkligen vara så, att socialdemokraterna har kommit underfund med att det finns ekonomiska bekymmer i landet som de tidigare i sådana sammanhang konsekvent vägrat att diskutera och att de därför nu i viss form har slagit till reträtt? Man har nämligen sagt att vi skall bibehålla de uppräkningsmetoder för pensionerna som regeringen föreslagit och som riksdagen under socialdemokraternas vilda protester beslutat om. Därmed har socialdemokraterna sagt ja till att pensionerna skall omräknas bara en gång per år. Det vore roligt att få höra någon kommentar. Men man har också sagt att man efter överläggningar med Pensionärernas riksorganisation — jag noterar att det var med PRO som överläggningarna skulle hållas — skulle kunna diskutera en höjning med ett engångsbelopp. Dessutom har man -— vilket herr Aspling nogsamt undvek att tala om här — sagt att man för att finansiera åtgärden skall höja momsen med 2 90. Vem får betala den höjningen, herr Aspling? Får inte även pensionärerna vara med och betala den? Det enda som visar sig återstå av de storslagna löftena till pensionärerna är omsorgen om att pensionerna skall höjas varje gång priserna på sprit, tobak och energi höjs. Enligt vissa uppgifter diskuterar socialdemokraterna nu också en reallöneanknytning av pensionerna. Om detta stämmer — vilket det bör göra, eftersom framstående socialdemokrater har fört detta resonemang - innebär det att socialdemokraterna är beredda att diskutera en sänkning av pensionerna. En sådan åtgärd skulle hårdast drabba de pensionärer som bara har folkpension och låg ATP. Om socialdemokraterna har sådana här planer, bör de i klartext tala om det före valet. Jag kommer mycket väl ihåg det tillfälle förra året då vi i socialförsäkringsutskottet diskuterade en motion med förslag om att pensionerna skulle reallöneanknytas. Då kunde socialdemokraterna inte vara med på det. Det finns alltså inte någonting kvar av socialdemokraternas löfte förra året om en värdesäkring av pensionerna på det sätt som de tidigare har framräknats, med justeringar så fort konsumentprisindex förändrats i den omfattning att det kunde utlösa ändringar av basbeloppet. Regeringen har under de diskussioner som har föregått förslagen om pensionerna aktivt försökt anlägga fördelningspolitiska aspekter på frågorna. I tider av ekonomisk åtstramning är det viktigare än någonsin. Folkpensionärer utan ATP har sedan 1976 fått en real förbättring av sin köpkraft med ungefär 18 Zo. Det är mer än någon annan grupp i samhället. Det är dessa pensionärer som från början har haft det sämst ställt. Regeringen har medvetet satsat på att denna grupp skulle få det bättre, bl.a. genom ökade pensionstillskott. Även i detta förslag till budget föreslås en höjning av pensionstillskotten för dem som har låg eller ingen ATP. De bäst ställda pensionärerna är de som har full ATP. Vi kan, herr Aspling, i och för sig diskutera hur många de är, men klart är att de har haft en genomsnittlig standardutveckling som är bättre än den genomsnittlige industriarbetarens. Det skulle vara intressant, om herr Aspling kunde tala om för oss hur mycket folkpensionärerna har förlorat på omräkningen av basbeloppet. Vi fick i går ett besked att det inte är förändringen av basbeloppet som har gett utslag. Det är i stället ändringen att man enbart en gång per år skall justera det belopp som skall utgå i pension. Och den ordningen är vi, såvitt jag kan förstå, i dag överens om. Nej, herr Aspling, socialdemokraternas förslag tar fasta på att de som har hög ATP skall få mera pengar i förhållande till dem som har låg pension. Hela vårt pensionssystem är uppbyggt på det sättet. Det finns avarter av detta system, som jag inte skall uppehålla mig vid. Men vi vet att det i dag finns många som har såväl pension som lön. Jag har inte sett några förslag från socialdemokraterna i syfte att vi skall förändra för dessa grupper. I reservation nr 2 har centerns och moderata samlingspartiets ledamöter reserverat sig mot utskottsmajoriteten, som består av socialdemokrater och folkpartister, när det gäller rätten till pensionstillskott vid undantagande från ATP. Jag skall inte uppehålla mig särskilt mycket vid denna fråga, eftersom Gullan Lindblad redan har kommenterat den. Men jag vill understryka att det är förvånande att man samtidigt som man förklarar att man vill slå vakt om dem som har det besvärligast i samhället säger nej till en kompensation för den grupp av pensionärer som har det sämst i det här landet. Sedan kommer man med en del krystade förklaringar till detta ställningstagande. Det är som sagt anmärkningsvärt att socialdemokrater och folkpartister inte kan gå med på denna förändring. Sven Aspling gör precis det som han gjorde tidigare år när vi diskuterade undantag från ATP — han blandar ihop frågan om pensionstillskott och ATP. Jag vill understryka vad Gullan Lindblad sade tidigare, nämligen att när ATP-reformen diskuterades fanns det inga pensionstillskott, och man kunde inte då förutse att någon skulle komma att drabbas på detta sätt. När hustrun till en pensionär som har begärt undantag från ATP blir änka drabbas hon på det sättet att hon inte får pensionstillskott. Jag förstår de människor som kommer med frågor om detta till oss riksdagsledamöter. Jag hade trott att vi nu skulle kunna få bort denna orättvisa, men man har inte kunnat nå enighet om detta i utskottet, och därför har vi reserverat oss. Reservationerna 3 och 4 av de moderata ledamöterna i utskottet vill jag inte kommentera mer än att säga att frågan om hustrutillägg har behandlats av pensionskommittén. Vi förutsätter att den kommer med ett förslag. Det kan finnas en annan anledning till att frågan kommer på riksdagens bord, och det är om vi vill fortsätta debatten om jämställdhet mellan könen. Utskottsmajoriteten avstyrker reservationerna 3 och 4. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2, som är fogad till utskottets betänkande. Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 3 och 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag skulle inledningsvis vilja fråga Arne Andersson i Gustafs: När har regeringen fattat några beslut om att höja pensionerna? När skedde det? Vilket år? Vilken dag? De höjningar av pensionerna som har skett grundar sig på beslut som fattades före 1976, innan de borgerliga började regera det här landet. Det gäller beslutet om värdesäkringen av pensionerna och besluten 1969 och 1974 om pensionstillskotten. Ni söker sola er i glansen av de beslut som den socialdemokratiska regeringen fattade om värdesäkringen och om pensionstillskotten till de sämst ställda pensionärerna. Men var så säker, Arne Andersson i Gustafs — pensionärerna vet vilka de kan lita på då det gäller tryggheten! När nu centern tillsammans med moderaterna i en reservation återkommer till frågan om undantagandet från ATP, kan man inte undgå att ställa frågan, vad det är för spel man bedriver. Den sociala nedrustning som nu pågår motiverar man med att besparingar är nödvändiga och att de måste gå ut också över pensionärer, sjuka, handikappade och arbetslösa. Men det generar inte centern att samtidigt lägga fram motioner och förslag som på ett helt fantastiskt sätt skulle öka kostnader och budgetunderskott. Undantagandet från ATP skulle sannolikt kosta drygt 100 milj.kr. För en tid sedan behandlade vi en centermotion om vårdnadsbidrag, som skulle medföra kostnadsökningar på över 600 milj.kr. Till dagens utskottsbetänkande är fogat ett särskilt yttrande från ett par centerpartister, där det anförs att pensionens storlek bör vara lika för alla, oavsett civilstånd. Det skulle medföra ytterligare utgifter för folkpensioner på närmare 1 800 milj.kr. Nr 126 Det här dubbelspelet pågår samtidigt som man nu kraftigt försämrar vitala Onsdagen den delar av vårt sociala trygghetssystem. Urholkningen av pensionernas 21 april 1982 värdesäkring är ett exempel. Försämringen av sjukförsäkringen och inför andet av karensdagar är ett annat. Det borde finnas någon gräns för vad de Anslag till folksociala nedrustarna företar sig. Sannolikt är centerpartisterna glada för att deras löftesmotioner blir avslagna, så att de slipper ansvaret för att betala kostnaderna. I den politiska propagandan kan man ju sedan alltid hänvisa till att man inte nådde ända fram. Låt mig, herr talman, säga ytterligare några ord om undantagandet. Jag skall då ta upp den del som gäller änkornas rätt till pensionstillskott. Pensionskommittén har som bekant funnit att när maken har varit undantagen från ATP, så kan det uppstå effekter som framstår som mindre tillfredsställande. Kommittén föreslog därför att rätt till pensionstillskott skulle tillkomma änka, oberoende av makens undantag, såväl när hon uppbär åldersoch förtidspension som när hon uppbär änkepension. Utskottet förutsätter att regeringen snarast vidtar åtgärder för att frågan om pensionstillskott till änkor får sin lösning. Om detta är utskottet enigt. Ni regerar ju här i landet. Socialministern är centerpartist. Ni har under en lång tid haft tillfälle att lägga fram förslag. Arne Andersson i Gustafs och Gullan Lindblad har tydligen tagit fel adress när de riktat sig till mig i denna fråga. Får jag upplysa om att socialdepartementet är beläget vid Jakobsgatan 26 här i Stockholm. Där finner ni socialministern, som borde kunna ge er besked om vad hon egentligen tänker göra i den här frågan i fortsättningen.

Herr talman! Arne Andersson i Gustafs hävdade, innan vi bröt för middagsuppehåll, att beloppen för den totala folkpensionen med helt pensionstillskott hade fördubblats. Det är riktigt i och för sig, i kronor räknat. Men Arne Andersson aktar sig visligen för att också ta med inflationen i den bedömningen. Och det känner vi igen från andra områden. Jag gör dett.ex. från åtskilliga diskussioner med regeringspartierna om alla de bidrag som Norrbotten enligt dessa lär ha fått och som sägs ha varit större än någonsin tidigare. Men när sedan Arne Andersson hävdar att köpkraften för pensionärerna har ökat, så måste han väl ändå medge att det är svårt att bevisa. Levnadskostnadsindex har under tiden från januari 1976-november 1991 — det är de siffror jag haft tillgång till — stigit med 63,8 20. Livsmedlen har stigit med 67,2 20 och våra subventionerade baslivsmedel med 69,4 20. Under samma tid har hyran stigit med 74,9 90. Då finns varken de kraftiga hyreshöjningarna eller matprishöjningarna som genomfördes den 1 januari medräknade. Den jämförelse som Arne Andersson gör med löntagarna är inte heller riktig. Tar man med fler år än de senaste, då löntagarna förlorat i reallön, så ligger pensionärerna fortfarande på minus. 110 Jag vill i detta sammanhang upprepa att jag finner det mycket motbju dande att grupper på detta sätt ställs mot varandra, grupper som inte någondera har något överskott att ta av.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå upp i den här debatten, eftersom vi från folkpartiets sida inte har någon reservation eller något särskilt yttrande. Vi har i stället följt majoritetens linje, även om majoritetens sammansättning skiftar något i de olika punkterna. Vi har därmed också följt budgetpropositionen. Men nu blev folkpartiet särskilt apostroferat före middagspausen, varför jag vill göra en mycket kort kommentar i den fråga som gäller rätten till pensionstillskott vid undantagande från ATP. Utan att närmare gå i polemik med företrädaren för det andra regeringspartiet eller med Gullan Lindblad vill jag bara konstatera att regeringen i sin proposition 1980/81:178 om slopande av möjligheterna att anmäla undantagande från ATP avstått från att lägga fram förslag om rätt till pensionstillskott för dem som begärt undantaganden från ATP. Samma ställningstagande gjorde också pensionskommittén i sitt betänkande. Det finns ingen anledning för mig att nu upprepa de skäl som pensionskommittén framförde i denna fråga och som vi kan läsa i det betänkande från utskottsmajoriteten som vi nu diskuterar. Lägger man därtill dagens bekymmersamma statsfinansiella läge är det inte konstigt att folkpartiet står fast vid sin tidigare ståndpunkt. Vi diskuterade denna fråga förra året, och folkpartiet hade samma inställning också då. Frågan om änkas rätt till pensionstillskott när make har begärt undantagande från ATP är föremål för behandling i regeringskansliet. Pensionskommittén har, som vi redan har hört, föreslagit att rätt till pensionstillskott skall tillkomma änka oberoende av makes undantagande såväl när hon uppbär åldersoch förtidspension som när hon uppbär änkepension.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

Herr talman! Jag skall inte diskutera mera med Margareta Andrén. Jag har bara konstaterat var partierna stod i den fråga som vi diskuterade före middagspausen. Det är riktigt, Eivor Marklund, att man inte skall ställa grupper mot varandra. Men varje budget, det må vara statsbudget, kommunalbudget eller annan budget, har en inkomstsida och en utgiftssida. Det bör vpk beakta. Herr talman! Före middagspausen seglade Sven Aspling runt ordentligt i debatten. Han tog upp frågor som finns på kammarens bord i dag, som har varit där tidigare och som kommer tillbaka. Jag skall inte följa med på hans vådliga färd. Jag skulle bara vilja fråga Sven Aspling: Är det riktigt som det står i reservation 1 att socialdemokraterna nu accepterar en uppräkning av pensionerna en gång per år? Förra året var de inte med på en sådan metod — då slogs de i denna kammare för att man skulle behålla den tidigare beräkningen av pensionsbeloppen. Det vore bra om jag fick ett svar på den frågan. Socialdemokraterna har sagt att man skall finansiera förändringarna genom att höja momsen med 2 96. Pensionärerna kommer väl knappast att undgå att beröras av den momshöjningen. Det vore bra att av herr Aspling få en kommentar till det också. Inom det socialdemokratiska partiet lär man diskutera frågan om en reallöneanknuten pension. Är det riktigt eller inte? Om det är riktigt måste pensionärerna verkligen få ett besked före valet. I sitt inlägg har Sven Aspling använt väldigt starka uttryck mot regeringens agerande. Han har talat om attacker mot pensionssystemet, om kampanj mot ATP när den infördes. Låt mig bara stillsamt notera att den diskussion som pågick på 1950-talet hade två inriktningar. Socialdemokraterna ville — vilket också blev riksdagens beslut — knyta pensionerna till ett system där man fick kompensation för den inkomst som man hade när man var yrkesverksam. Det parti som jag företräder ville ha en högre grundpension som var lika för alla. Det är kanske värt att beakta att i fråga om de pensionsbelopp som i dag utgår är skillnaden mellan de lägsta och de högsta beloppen betydande. Man kan ibland undra över vilken grupp herr Aspling företräder. Herr Aspling talade om social nedrustning. Det talet har vi hört väldigt många gånger. Herr Aspling frågade om jag kunde ange något område, där de nuvarande regeringspartierna har lagt ett förslag som förbättrat förhållandena för pensionärerna. Ja, det ligger ett förslag på kammarens bord i dag, ett förslag som herr Aspling har tillstyrkt. Jag hoppas att minnet finns kvar, så att herr Aspling kan konstatera detta. Annars går det att läsa innantill. Socialdemokraterna har alltså tillstyrkt förslaget. Om vi skall balansera denna debatt, finns det anledning att framhålla att det i fråga om många av de förslag som har rört pensionärerna eller annan social verksamhet har rått stor enighet. Skulle de nuvarande regeringspartierna ha haft för avsikt att nedrusta socialt, vilket herr Aspling i dag vill påstå, skulle väl inte under den tid som vi har haft borgerliga regeringar pensionsbeloppet för pensionärer med enbart pensionstillskott ha fördubblats. Eller är det inte så, herr Aspling? Räknar vi på olika sätt? Det vore värdefullt att få en kommentar till detta. Herr Aspling har även förklarat här att socialdemokraterna, om de kommer i regeringsställning, skall diskutera pensionernas storlek med PRO. Jag noterar detta — alltså inte med andra pensionärsorganisationer. Jag tycker det är bra att man kan ha överläggningar med pensionärsorganisationer i alla frågor som berör pensionärerna. Det är en väldigt viktig del före beslutsprocessen. I sitt andra anförande sade herr Aspling återigen att de som har begärt undantagande från ATP inte skulle få pensionstillskott. Herr Aspling nämnde båda grupperna och talade också om vilka kostnader det skulle medföra för samhället att ta bort den orättvisa som det i dag innebär att pensionärer, som en gång har begärt undantagande från ATP, många år därefter drabbas av ett beslut, som gör att de inte kan få det lägsta pensionsbeloppet innefattande ålderspension och pensionstillskott.

Herr talman! Vad gäller den framtida rätten till pensionstillskott för änkor till män som tidigare har begärt undantagande från ATP sade jag mycket riktigt i mitt anförande, att utskottet har uttalat sig positivt i den frågan. Det borde Sven Aspling ha hört om han hade lyssnat. Och det är gott och väl. Det är ett litet fall framåt. Men jag tycker att det är synd att utskottet inte har tagit steget fullt ut och förordat en ändring så att denna grupp definitivt hade fått rätt till pensionstillskott. Jag har inte tagit fel på adress vad gäller socialministern. Jag tycker nog att det är ganska skönt att vi har en centerpartist på den posten, eftersom både centerpartister och moderater är eniga i denna fråga. Socialdemokraterna tycks vara ointresserade när det gäller att rätta till förhållandena för den grupp i samhället som allra bäst behöver ekonomiskt stöd. Socialdemokraterna vill gärna framställa sig såsom den främsta värnaren av de svaga i samhället. Men jag tycker det vore bra om man inriktade sin indignation och sitt engagemang mera på de grupper i samhället, som verkligen behöver hjälp. Annars är man mycket aktiv och vill strö litet socker över de flesta grupper i samhället. Här gäller det verkligen en grupp som har det ekonomiskt besvärligt. Det är synd att vi inte har kunnat ta steget fullt ut, men min förhoppning är att förhållandena nu skall rättas till. Det hade varit betydligt bättre om Sven Aspling sagt som det förhåller sig, nämligen att detta är någon form av bestraffning för att man en gång ställde sig utanför ATP-systemet. Men på den tiden visste man inte alls att det skulle komma ett pensionstillskott så småningom. I alla andra socialpolitiska sammanhang är det faktiskt så, att man ser till behovet och inte till orsaken varför vederbörande har fått det ekonomiskt besvärligt. Men si, när det gäller rätt till pensionstillskott för dem som en gång har begärt undantagande skall man, enligt socialdemokratisk modell, straffas.

Herr talman! Några kommentarer till en del av de frågor som Arne Andersson i Gustafs tog upp. Han nämnde det extra pensionstillskottet. Det finns anledning att slå fast att pensionstillskotten aldrig har varit avsedda att användas som någon förevändning för en försämring av pensionernas värdesäkring. De infördes, Arne Andersson, för att vara en standardförbättring för de pensionärer som inte har någon ATP eller en låg sådan. Vi införde pensionstillskotten med dessa klart uttalade motiv. Får jag sedan ta upp en annan fråga som Arne Andersson berörde. Det gäller den förändring regeringen vidtog i fjol höst. När den borgerliga riksdagsmajoriteten i december i fjol drev igenom att basbeloppet skulle fastställas för år i stället för som tidigare för månad, motsatte vi oss detta. Konsekvenserna var som vanligt mycket bristfälligt redovisade. Vi slog fast att den enskilde pensionären, den enskilde handikappade och den enskilde studerande skulle komma att få vidkännas en betydande sänkning av sin levnadsstandard. Det är just vad som har inträffat. Utöver den allvarliga förändringen av beräkningsgrunderna för basbeloppet har ni nu även ställt till med detta. Det är det vi måste ta oss ur och samtidigt, så långt det är möjligt, motverka effekterna av denna förändring. Det är därför som vi tillsammans med pensionärernas riksorganisation har kommit fram till den lösning som jag redogjorde för i mitt tidigare anförande. Om Arne Andersson läser vår reservation, skall han finna att vi skriver att storleken av det belopp som då kan bli aktuellt skall ”fastställas efter överläggningar med företrädare för pensionärernas organisationer” Observera detta! Får jag sedan, herr talman, säga ett par ord på en annan punkt, som Arne Andersson tog upp före middagspausen. Även om förändringarna av basbeloppsberäkningarna ännu inte fått den långtgående effekt som regeringen hoppades på, är det främst för framtidens pensionärer man nu underminerar ATP och pensionssystemet. När basbeloppsförändringarna nu inte utvecklats så som ni förutsatte och hoppades då ni ändrade reglerna för värdesäkringen, försöker ni bagatellisera detta. Men förändringarna av basbeloppsberäkningarna kvarstår. Hade ni inte trott att ni skulle göra stora besparingar för framtiden, hade väl konsekvensen varit att ni följt våra förslag och ändrat tillbaka, eller hur herr Andersson? Det här är en allvarlig fråga. Jag har redan noterat att konsekvenserna är uppenbara. Oron är stor ute bland pensionärerna och löntagarna när det gäller de framtida pensionerna. Vilka följder detta får då det gäller bl.a. en ökad privatisering av pensionstryggheten har jag också redovisat tidigare. Därför är det ytterst angeläget att värdesäkringen av pensionerna och därmed också förtroendet för ATP och pensionssystemet snarast möjligt återställs. Jag vill sedan avslutningsvis ta upp en annan fråga, som karakteriserar centerns sätt att driva propaganda. Den gamla klassiska borgerliga metoden att ställa grupp mot grupp får ju sin belysning i nästan varje anförande från centerns sida. Naturligtvis är det inkomstbortfallsprincipen — den princip som väsentliga delar av vårt sociala trygghetssystem bygger på — som centern vill åt, det är vi medvetna om. Före middagspausen hörde vi Arne Andersson tala om de höga pensionerna. Det intressanta är emellertid att centern inte får något stöd från de intresseorganisationer som har till särskild uppgift att bevaka pensionärernas och de handikappades intressen. Jag antar att Arne Andersson har observerat att de lika energiskt som vi socialdemokrater nu kämpar för att återställa de grundläggande principerna för ATP och pensionssystemet. Jag vill sedan bara upplysningsvis, Arne Andersson, nämna att den högsta allmänna pension som någon kan få under 1982 är 86 330 kr. Detta belopp gäller för endast 13 503 personer i landet av — observera — landets 1,8 miljoner pensionstagare.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att nu även en centerpartist har ramlat in i detta som vi från vpk-gruppen så många gånger haft anledning att diskutera med representanter för det andra regeringspartiet, nämligen vpk:s förmåga eller — enligt dessa representanters mening — bristande förmåga att göra upp en budget, detta att vi inte skulle veta att det finns en inkomstoch en utgiftssida. Men frågan gäller faktiskt, Arne Andersson i Gustafs, vad som förs upp på den ena eller andra sidan i en budget. Och vi vill för vår del på inkomstsidan för staten föra in pålagor för dem som kan bära dem och inte för de svagaste grupperna. Dessutom, Arne Andersson, handlar det inte om att höja pensionerna med de krav som vi har framfört i den här debatten och i våra motioner, utan det handlar om att inte sänka dem.

Herr talman! Till fru Marklund kanske jag skulle kunna ställa frågan: Hur mycket har pensionerna sänkts under senare år? Sedan: Mitt stilla påpekande om att varje budget har en inkomstsoch en utgiftssida beror naturligtvis på att jag har följt hur vpk agerar här i kammaren. Jag fick givetvis inget svar på mina frågor till Sven Aspling. Det var knappast väntat heller. Men jag skall upprepa mig: Har socialdemokraterna ändrat åsikt sedan förra året när det gäller beräkningen av basbeloppet? Förra året var det viktigt att gå tillbaka till det gamla systemet. Nu talar Sven Aspling om att de slutliga beloppen skall fastställas efter överläggningar med pensionärernas organisationer. I sitt tidigare anförande sade han visserligen något annat, men det skall vi inte hänga upp oss på. Beträffande undantagande från ATP uppehöll sig Sven Aspling vid änkornas situation. Men jag kommer mycket väl ihåg debatten förra året. Då var det precis lika omöjligt att förändra för änkor till män som begärt undantagande från ATP som det är i dag för den andra gruppen. Och än en gång, herr Aspling: Blanda inte ihop ATP och pensionstillskotten! Jag vet mycket väl att pensionstillskotten tillkom en gång i stor enighet i denna kammare för att kompensera de pensionärer som hade låg eller ingen ATP. Herr Aspling! Vilka skall vi slå vakt om, är det de som har de lägsta pensionerna eller de som har de högsta? Vi kan naturligtvis också diskutera antalet pensionärer. Sedan säger Sven Aspling också att vi inte skall ställa grupp emot grupp i samhället när vi diskuterar förmåner och kostnader. Ja, men snälla herr Aspling, förklara då de överbud som socialdemokraterna lägger fram! Vi skulle kunna summera socialdemokraternas reservationer i fråga efter fråga som har avgjorts i denna kammare, och då skulle vi kunna konstatera att om kammaren beslutat i enlighet med de reservationerna skulle budgetunderskottet ha varit mycket större. Herr Aspling! Jag tycker inte att detta är att ställa grupp emot grupp. Jag vill bara konstatera att i ett svårt ekonomiskt läge har man bara två möjligheter att begränsa underskottet, och det är att minska utgifterna eller att öka inkomsterna. Herr Aspling har inte kommit med något förslag i den riktningen.

Herr talman! Sven Aspling sade att utgivandet av pensionstillskott inte får vara någon förevändning för en sämre ATP. Jag säger som Arne Andersson i Gustafs att pensionstillskottet tillkom för att bli en standardutjämnande förmån för de grupper i samhället som har det allra sämst ekonomiskt ställt i pensionshänseende. Det tillkom en gång med finansiering genom skattemedel, men bekostas nu av folkpensionsanslaget. Det handlar inte om att på något sätt röra ATP. Jag noterade att Sven Aspling talade om pensionärsorganisationen. Mig veterligt finns det flera pensionärsorganisationer. Men det som är viktigast är att det ytterst handlar om människor, av vilka en del har det mycket besvärligt ekonomiskt. Vi skall inte se till orsakerna till detta, utan det bör vara Sveriges riksdags verkliga uppgift att se till att de får en bättre standard. Vem är det som ställer grupp emot grupp, Sven Aspling? Det är inte de icke-socialistiska partierna. Det är socialdemokraterna som har skapat oro för pensionärerna, rent ut sagt har skrämt dem. Alla i den här kammaren är eniga om att vi på allt sätt bör göra det så ekonomiskt bra som möjligt för våra äldre. Vi besjälas av denna anda. Vi kan också konstatera att vi har lyckats komma en ganska god bit på vägen. Pensionärerna är faktiskt den enda grupp i samhället som har fått en standardförbättring på senare år. Vi beklagar att vi inte har den ekonomiska utveckling och den möjlighet som vi hade önskat att ge alla människor en sådan reallöneutveckling. Men vi kan konstatera att pensionärerna har blivit förhållandevis väl tillgodosedda på den punkten. De har faktiskt fått en reallönehöjning på senare år, medan andra grupper har fått vidkännas en reallönesänkning. Jag tycker att vi skall hyfsa den här debatten och se till realiteter.

Herr talman! Till Gullan Lindblad skulle jag vilja säga att tack vare det beslut som den socialdemokratiska regeringen på sin tid drev igenom har pensionärerna haft en kompensation för prisstegringarna. Och de sämst ställda pensionärerna har haft en reell förbättring genom pensionstillskotten. Ni solar er, som jag nyss sade, i glansen av det beslut som den socialdemokratiska regeringen på sin tid fattade. Kan Gullan Lindblad nu tala om för oss här i kammaren när de borgerliga regeringarna fattade något beslut om att höja pensionerna? Det vore intressant att få höra. När man nu talar om det extra pensionstillskottet skall man observera att regeringen redan i besparingspropositionen i höstas sade att försämringen av bl.a. indexuppräkningen, alltså försämringen av värdesäkringen, skulle ses mot bakgrunden av ett kommande förslag om ett nytt pensionstillskott. Så motiverade man detta, och det är ju intressant. Men pensionstillskottet kom aldrig till för att kompensera försämringar av värdesäkringen av pensionerna utan för att vara ett direkt standardtillägg för de sämst ställda pensionärerna. Om man skall hyfsa debatten, skall man också hålla sig till fakta och säga som det är och har varit. Sanningen tränger ändå alltid fram. Får jag sedan säga till Arne Andersson i Gustafs att socialdemokratin alltid har tagit ansvar för finansieringen av sina reformer. Det är en gammal hederlig socialdemokratisk politik att ange finansieringskällorna och tala om att en rättvis fördelningspolitik också kostar pengar. Det har vi gjort, och det gör vi nu. De löften vi har givit har vi finansiellt underbyggda. Vi har skapat ekonomiskt utrymme för våra hårt prioriterade reformförslag. Det är fyra löften på det sociala området som en socialdemokratisk regering kommer att genomföra: Återställandet av värdeförsäkringen av pensionerna, återställandet av sjukförsäkringen och avskaffandet av karensdagarna, återställandet av arbetslöshetsförsäkringen och återställandet av tidigare regler för statsbidrag till kommunernas barnomsorg. Det är vad vi har lovat, och de löftena skall vi infria. Här skulle historien kunna vittna om hur de borgerliga partierna under årens lopp har bedrivit en lättsinnig löftespolitik. Men nu sitter ni där, och den sociala nedrustningen pågår här i landet. Var så säkra: pensionärerna och andra grupper som är utsatta för detta är medvetna om det spel som har bedrivits. Jag skall sedan, herr talman, eftersom jag har ytterligare några minuters taletid, bara påpeka att de försämringar som pensionärerna upplever är betydande. Sammantaget har en ensamstående pensionär förlorat ca 2 500 kr. per år och ett pensionärspar ca 3 500 kr. per år på den borgerliga politiken. Dessa fakta kommer man inte undan. Får jag också, för att svara Arne Andersson på en annan fråga, säga att när centern ställs mot väggen för den sociala nedrustning man har ansvaret för, söker man alltid finna någon utväg för att försvara sina handlingar. Bl. a. hänvisar man till — det var ju Arne Andersson inne på — att det inom LO finns en arbetsgrupp som har till uppgift att se över pensionsfrågan. Jag skulle vilja ge Arne Andersson rådet att vara mycket försiktig då det gäller att tolka in några slutsatser i det utredningsarbete som nu pågår inom LO. Den fackliga rörelsen för en lika energisk kamp som det socialdemokratiska partiet mot den sociala nedrustningen och är lika angelägen om att vi så snart som möjligt återställer de ursprungliga reglerna för värdesäkringen av pensionerna. Jag skall inte — tiden medger inte det — ytterligare fördjupa mig i fråga om undantagandet från ATP. Jag vill bara upprepa, att ni ju har regeringsmakten och socialministerposten. Ni har en borgerlig majoritet i riksdagen. Ni riktar er alltså, som jag tidigare har sagt, verkligen till fel adressat. Socialdepartementet ligger ett stenkast från riksdagen. Ni kan vända er till de huvudmän som ni litar på skall genomföra era förslag.

Herr talman! Arne Andersson i Gustafs ställde en fråga till mig, som jag skall försöka besvara. Jag har tidigare sagt att Arne Anderssons matematik kan gå ihop i kronor räknat, men inte reellt. Basbeloppsberäkningen i dag ger nämligen pensionärerna 800 kr. mindre än de skulle ha haft enligt tidigare regler — dem som vi alltså begär en återgång till. Dessutom vill regeringen sänka bostadstillägget. Detta tillsammans uppgår enligt beräkningar till 173 kr. per månad, som pensionärerna förlorar. Se det i förhållande till regeringsförslaget om höjda pensionstillskott från den 1 juli, som rör sig kring 30-35 kr. per månad -— jag har inte siffran framför mig just nu! Dessutom skall inte — jag vill upprepa det — pensionstillskotten ses som något slags kompensation för ökade utgifter utan som en hjälp att åstadkomma en standardförbättring för de sämst ställda pensionärerna. Får jag dessutom tillägga att ungefär hälften av de besparingar på socialbudgeten om 5 miljarder som regeringen har gjort eller föreslagit sedan 1980 drabbar pensionärerna genom indragningar av sjukvård, tandvård, reserabatter, färdtjänst osv. Så visst går det, Arne Andersson, att visa på hur pensionärernas ekonomiska standard har sänkts.

Herr talman! Det riktades en uppmaning till mig, Sven Aspling, att nämna ett förslag från regeringen till förbättringar för pensionärerna. Det gjorde jag med att säga att i den proposition som vi behandlar i dag finns förslag om en höjning av pensionstillskotten. Då säger Sven Aspling att det var någonting som fanns med i budgetpropositionen. — Men också den framlades under nuvarande regerings tid. Det var alltså ett förslag till förbättring.

Vi är väl ändå överens om, som vi var när pensionstillskotten infördes, att de kom till för att utjämna skillnader mellan dem som hade en hög pension och dem som hade en låg. Det är i alla fall min syn på saken. Sedan säger Sven Aspling att den sociala nedrustningen är enastående. Den här regeringen har varje år, om jag fattade Sven Aspling rätt, försämrat för ensamstående pensionärer med 2 500 kr. per år. Det skulle under sex regeringsår göra 15 000 kr. År 1976 var det lägsta pensionsbeloppet i runda tal 12 000 kr. per år. I dag är det 24 000. Det skulle enligt Sven Asplings beräkning ha varit 39 000. Hur den matematiken skall gå ihop är för mig oförståeligt. Sedan frågade jag Sven Aspling, och jag fick inget svar på den frågan: Kommer den aviserade höjningen av momsen med 2960 att drabba pensionärerna? Sedan var det ju bra, herr Aspling, att jag fick svar på frågan om löneanknutet pensionsbelopp. Det skulle jag inte fästa mig vid, sade herr Aspling. Jag har noterat svaret på frågan. Sven Aspling säger att vi har regeringsmakten med en rösts övervikt i den här riksdagen. Ja, det är alldeles riktigt. Vi har tyvärr inte en obegränsad ekonomi. Därför måste den politik som skall föras vara anpassad till de ekonomiska förutsättningar som vi har här i landet. Sven Aspling behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden; vi hade en riksdag där skillnaden mellan det socialistiska och det borgerliga blocket var obefintlig. Vi hade en lotteririksdag, och jag var också då med en tid. Jag tycker att vi skall sansa den här debatten, herr Aspling. I många frågor är det — och har det varit — stor enighet. Skulle vi också kunna enas om att diskutera de ekonomiska förutsättningarna på ett annat sätt, så skulle mycket vara vunnet.
Herr talman! Jag har visserligen inte suttit länge i denna kammare, men jag har alltid med stort intresse följt den socialpolitiska debatten, och jag vet att de stora socialpolitiska reformerna har tagits i stor enighet i denna kammare. Medlen att nå målet, en ökad trygghet för de äldre, har ibland diskuterats. Men det har alltid rått enighet om målet. Tillskapandet av ett pensionstillskott var t.ex. ett moderat initiativ under flera år. Jag vill också till sist erinra om att höjningar av pensionerna har skett varje år — och sker fortfarande. Pensionerna har nära nog fördubblats sedan 1976, och det är en väsentlig ökning trots inflationen. Vad vi av ekonomiska skäl har tvingats till är en viss förlångsamning av pensionsökningen. Men det handlar fortfarande om ökning av pensionärernas standard.

Herr talman! Eftersom den här debatten väl lider mot sitt slut skall jag inte göra mer än några korta kommentarer. Gullan Lindblad sade att hon är relativt ny här i kammaren. Jag skulle gärna vilja ge henne rådet att studera protokollen. De förmedlar en värdefull historisk kunskap. Riksdagens beslut och protokoll ger en intressant bild av hur det egentligen har gått till när det har gällt reformpolitiken här i landet. Det har nästan alltid rått strid om de stora och grundläggande reformerna. Det har också gått en klar skiljelinje mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna när det har gällt de viktiga fördelningsfrågorna. Vi har anledning, Gullan Lindblad, att erinra om att det har varit med knapp majoritet som de stora och grundläggande reformerna har kunnat föras i hamn och bli verklighet. Vi glömmer inte moderaternas uppträdande när det gällde den allmänna sjukförsäkringen, och vi glömmer inte de tre borgerliga partiernas kamp mot ATP, vår tids största sociala reform. Och kampen för ATP får vi fortsätta. Det vi har upplevt under senare år understryker vikten av vakthållningen kring denna stora rättvisereform. Den socialdemokratiska reformpolitiken byggde på att vi tog ansvar för reformernas finansiering och motsatte oss den löftespolitik som de borgerliga bedrev. De borgerliga har genom en orättfärdig skatteoch fördelningspolitik raserat statens finanser och undergrävt den sociala tryggheten. Samtidigt som den sociala nedrustningen pågår ger de borgerliga partierna rundhänta subventioner till aktieägarna på skattebetalarnas bekostnad. Låt mig bara erinra om att för varje aktiepost på 1 000 kr. subventionerar staten aktieägarna med 650 kr. På detta sätt kan skattebetalarna få ställa upp med 2 miljarder kronor om året för att betala kalaset. Det är lika mycket pengar som man nu säger att sjukförsäkringen i besparingssyfte skall försämras med. Så ser den borgerliga fördelningspolitiken ut i verkligheten. Även detta bör slås fast en kväll som denna när vi diskuterar viktiga trygghetsfrågor. Sammantaget innebär den borgerliga politiken att ca 4 miljarder kronor av samhällets resurser omfördelats från pensionärerna till bl.a. — som jag tidigare påpekade — en orättvis skattefondssubventionering, vilken självfallet bara gynnar de bäst situerade. Den sociala tryggheten kommer socialdemokratin alltid att försvara, och vi står just nu mitt uppe i den kampen. Debatten här i dag bekräftar det.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till de frågor som upptas i utskottsbetänkandet. Sven Aspling berörde fördelningsfrågorna. Vad vi i dag diskuterar är i första hand hur basbeloppet skall beräknas. En begränsning i höjningen av detta förra året var beslutet att kompensation ej skulle ges för bl.a. höjda energipriser. Anledningen till denna begränsning var självfallet att åstadkomma besparingar i statsbudgeten. Det betyder, Sven Aspling, att den som har låg ATP också får en liten höjning av pensionen, medan den som har en hög ATP får en större pensionshöjning. Det finns i dag personer — även om de kanske inte är så många — som har hög ATP, och jag tycker att det ur fördelningssynpunkt är riktigt att begränsningarna i höjningen av pensionerna skall drabba dem som nu får mest. På ett motsvarande sätt drabbas ju löntagarna av begränsningar i sina löneökningar, för att vi skall kunna skapa balans i Sveriges ekonomi. Jag tycker att vi bör kunna vara överens om detta synsätt, om vi vill skapa solidaritet mellan olika grupper.
Herr talman! Låt mig understryka att en rättvis fördelningspolitik är, har varit och kommer att förbli en avgörande och central fråga för socialdemokratin. Beträffande Arne Andersson i Gustafs i inlägg i vad gäller ATP vill jag understryka en enda sak. Det väsentliga är att vi kan återställa de ursprungliga reglerna för pensionernas värdesäkring. Det allvarliga är den fortskridande urholkningsprocess som systemet nu genomgår. Den processen måste vi stoppa. Det är också därför som vi socialdemokrater har varit och är så engagerade i denna vitala och avgörande fråga för pensionstryggheten nu och inte minst i framtiden.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde Sven Aspling beskriva pensionstillskottens tillkomst. Han sade så här: Tack vare de beslut som socialdemokraterna drev igenom har pensionärerna fått en standardförbättring genom pensionstillskotten. Men denna beskrivning, Sven Aspling är fel. Jag satt nämligen med i pensionskommittén, som lade fram ett enigt förslag. Men det var inte socialdemokraterna, Sven Aspling, som ens tog initiativet till detta förslag. Jag tycker att Sven Aspling, som då var socialminister, bör komma ihåg hur frågan behandlades. Det har varit strid om de stora reformerna, sade Sven Aspling. Ja, det har det ibland. Mer än tio år slogs vi mot Sven Aspling och socialdemokraterna för att få en sänkning av pensionsåldern. Jag märkte aldrig att Sven Aspling hade någon känsla för den frågan, förrän han blev tvingad till det. Social nedrustning är en sliten fras som Sven Aspling odlar. Men Sven Aspling kan ju titta i budgetpropositionen och jämföra socialhuvudtiteln 1976, när Sven Aspling lämnade socialministerposten, och socialhuvudtiteln i dag. Det kanske känns litet bittert. Eller se på den satsning på handikappade som har skett under de fem år som gått! Så stora satsningar gjorde aldrig Sven Aspling under en femårsperiod. Det är bara att studera protokollen och propositionerna. Sedan borde Sven Aspling redovisa underlaget för påståendet att pensionärerna har fått en sänkning med 2 500 kr. per år. Redovisa fakta och släng inte bara ut påståenden! Det har varit tillräckligt mycket av sådant. Jag kan tala om för Sven Aspling att ni 1976 drev precis samma propaganda gentemot pensionärerna. De skulle mista pensionerna och det kommunala bostadstillägget. När jag varit i departementet i tre månader, ringde pensionärer och talade om: Vi har ju fått våra pensioner trots att det blivit en ny regering. Sven Aspling, jag tror inte ni gagnar pensionärerna genom att föra den här vulgärpropagandan. Jag kan också nämna, när ni gör ett stort nummer av överläggningar med penionärsorganisationerna, att redan 1977 började vi med samråd i olika frågor mellan regeringen och pensionärernas organisationer. Jag tror inte att Sven Aspling hade haft det tidigare.
Herr talman! Med anledning av Rune Gustavssons anförande ber jag bara i korthet att få hänvisa honom till att studera mina tidigare inlägg. Jag tar inte någon debatt i dessa frågor vid denna tidpunkt.

Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet var att jag hade lyssnat på Sven Aspling. Vilka påståenden, Sven Aspling, är det som är felaktiga?

Herr talman! Jag har inte haft för avsikt att gå upp i den här debatten, men jag har lyssnat på den, och det är en fråga som jag inte har fått svar på. Jag skulle därför vilja ställa den frågan till Sven Aspling. Jag uppfattade socialdemokraterna så att man avser att återställa den tidigare ordningen för indexberäkning för 1983, men att man därefter anser det vara en öppen fråga hur indexberäkningen skall ske. Är det rätt uppfattat, Sven Aspling, att det socialdemokratiska löftet avser 1983? Om så inte är fallet, vill jag ställa frågan: Hur många år avser det socialdemokratiska löftet?
Herr talman! Jag ber att få hänvisa herr Tarschys till den socialdemokratiska motionen och reservationen som har varit grundläggande för vårt ställningstagande också i den här delen.
Herr talman! Det var just på grund av denna oklarhet i den socialdemokratiska motionen och reservationen som jag begärde ordet. Får jag åter ställa frågan till Sven Aspling: Hår många år avser det socialdemokratiska löftet?

Herr talman! Den 1 juli 1976 trädde lagen om delpension i kraft. Delpensionen skulle motsvara 65 76 av den försäkrades pensionsunderlag. Reformen blev snabbt uppskattad, och under de första fem åren fick omkring 100 000 personer kortare arbetstid och beviljades delpension i samband därmed. Den positiva bilden av delpensioneringen framgår också av rapporten Delpension-— en väg till ökad valfrihet och välfärd, som riksförsäkringsverket presenterade. Av rapporten framgår att delpensionen verkar förebyggande beträffande hälsotillståndet och att riskerna för förtidspensionering minskar. I rapporten sägs vidare: I ett längre perspektiv kan tänkas en mer problemfri ålderdom, med bättre hälsa och därmed bättre möjligheter till en meningsfull tillvaro som ålderspensionär. En viktig förutsättning för att reformen gett dessa resultat har säkerligen varit kompensationsnivån, som fram till den 1 januari 1981 var 65 970 av den försäkrades pensionsunderlag. Från denna dag sänktes tyvärr nivån till 50 96. Det kan i sammanhanget påpekas, vilket framgår av budgetpropositionen, att den sänkning av kompensationsnivån som den borgerliga riksdagsmajoriteten genomdrev på kort sikt har inneburit kraftigt ökade kostnader för delpensioneringen. I riksdagsdebatten den 11 december 1980 pekade jag på att den besparing om 150 milj.kr. som regeringen förmodade skulle bli effekten av sänkningen av kompensationsnivån med 15 26 kunde vändas till ett underskott under de närmaste åren. I debatten om delpensioneringen den 26 mars 1981 kunde jag konstatera att ett underskott redan hade uppstått. Riksförsäkringsverket hade räknat fram att kostnaden för 1981 skulle med 330 milj.kr. överstiga den faktiska kostnaden för 1980. Vi socialdemokrater har motsatt oss dessa förändringar. Enligt vår mening bör siktet vara inställt på en successiv höjning av kompensationsnivån. Av statsfinansiella skäl bör en första höjning göras till 55 96. Den bör också omfatta dem som f.n. har den lägre nivån med 50 26. Den höjda kompensationsnivån bör genomföras den 1 juli 1982. Det kan också påpekas att kompensationen till delpensionärer har urholkats genom den ändrade basbeloppsberäkningen. I tidigare motioner har vi pekat på vissa möjligheter till besparingar inom delpensioneringen. Vi har förordat vissa restriktioner i fråga om delpension till egenföretagare.

Vi räknar här med besparingar i ett fullfunktionsstadium på ca 5 milj.kr. De administrativa kostnaderna för delpensioneringen åvilar i dag riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Delpensionsfonden slipper ifrån dessa utgifter. Jag skall, herr talman, inte här ta upp någon debatt på den punkten, eftersom vi vid ett senare tillfälle, när vi diskuterar anslag till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna, kommer att ställa ett särskilt yrkande i denna del. Delpensionsförsäkringen skall helt finansieras av avgiftsmedel. Redan 1977 påpekade riksförsäkringsverket att det hade uppstått underskott i fonderna och föreslog en höjning av arbetsgivaravgiften. 1978 gick, och likaså 1979. 1980 tog den dåvarande folkpartiregeringen itu med att höja avgiften, vilket innebar en viss förbättring, men ett underskott kvarstod och kvarstår än i dag. Riksförsäkringsverket påpekade 1980 att vi kommer att få ett växande underskott i delpensionsfonden under 1980-talet. Enligt årets budgetproposition var underskottet 784 milj.kr. den 1 oktober 1981. Ett faktum är att riksdagen har beslutat att delpensionerna skall betalas genom avgifter och via fonderna, men riksförsäkringsverket rekvirerar medel varje kvartal för att kunna klara denna utgift. Vi menar att en höjning — och den kan vara temporär, enligt de beräkningar som riksförsäkringsverket har gjort — med 0,15 96 från den 1 januari 1983 skulle innebära ett ökat avgiftsinflöde med 450 milj.kr. redan 1983. Det kan tänkas att man, om man förbättrar fonderna, redan 1985 kan få en sänkning till stånd. Jag hoppas att Arne Andersson i Gustafs, när han senare skall bemöta mig, inte kommer att kalla detta för en reform eller en social upprustning. Herr talman! Jag skulle slutligen vilja fråga Arne Andersson om den uppföljning som skulle ske har kommit till stånd. Det skulle bli en uppföljning, enligt vad utskottets talesman delgav kammaren den 26 mars förra året. Det är alltså ett år sedan vi hade den debatten, och det skulle vara av utomordentligt stort intresse att få en redovisning av vad uppföljningen har givit för resultat. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motionen 941 av Sven Aspling m.fl. angående delpensionsförsäkringen. Av fru Håviks inlägg framgick att man i motionen begär att ersättningsnivån höjs från nuvarande 50 9; till 55 90 för dem som inte redan har en 65-procentig kompensation. Vidare begärs ändrade regler för egenföretagare, så att endast de som är anslutna till ATP-systemet skall kunna uppbära delpension. Slutligen föreslås att avgiften för arbetsgivare och egenföretagare till delpensidnsförsäkringen Höjs med 0,15 2. Jag kan bara konstatera att socialdemokraterna när det gäller kompensationsnivån för delpensioneringen har frångått tidigare krav på återgång till 65 90. Det är glädjande att socialdemokraterna börjar få en viss insikt i de ekonomiska problem som vårt land ändock har. Detta förhållande måste vi hälsa med tillfredsställelse. Det är inte så ofta sådant förekommer numera, utan det anmärkningsvärda brukar vara att socialdemokraterna så lättsinnigt strör omkring sig förslag om olika kostsamma åtgärder utan att fundera över de ekonomiska konsekvenserna. Även jag, fru Håvik, och säkerligen många andra skulle vilja vara frikostiga mot delpensionärer och andra, om vi inte behövde fundera över de ekonomiska förutsättningarna och var pengarna skall tas. Visst vill jag instämma i att det är bra att människor kan trappa ned sitt arbete genom att ta delpension, särskilt de fom behöver göra det av hälsoskäl. Men åtminstone vi som är verksamma inom försäkringskassorna måste kanske i rättvisans namn medge att vi under senare år genom olika beslut här i riksdagen har gett förmåner som kan diskuteras. Samtidigt som vi införde den här reformen gav vi större möjligheter för människor att av olika skäl erhålla förtidspension, bl.a. hälsoskäl. Även av arbetsmarknadsskäl kan man få förtidspension. Det tycker jag är bra — det är bra att vi har den här möjligheten. Men dessa möjligheter har också medfört att antalet förtidspensionärer har ökat mycket kraftigt under senare år. Det har då samtidigt ökat samhällets kostnader. När det gäller förslaget att försvåra för egenföretagare att få möjlighet till delpension är det inte någonting som förvånar när det kommer från socialdemokraterna. Vi är ju vana vid att socialdemokraterna inte har särskilt stor förståelse för de enskilda företagarna och deras situation. Men för oss som tycker att även egenföretagare bör ha rättigheter är det svårt att förstå socialdemokraternas agerande i dessa frågor. Jag är emellertid medveten om att det är ganska meningslöst att diskutera dessa frågor. Förslaget om en höjning av avgiften till delpensionsförsäkringen med 0,15 70 avstyrks av utskottsmajoriteten. Vi är medvetna om att ökade pålagor för arbetsgivare och egenföretagare försvårar deras möjligheter att utveckla sin verksamhet och därmed också att kunna förbättra sysselsättningen, någonting som just nu är angeläget i vårt land. Doris Håvik förklarade inte för kammaren varför man bytt åsikt när det gäller frågan om kompensationsnivån. Förra året sade man mycket bestämt att man ville behålla kompensationsnivån 65 96. Nu har man gjort avkall på detta. Sedan kritiserar Doris Håvik regeringen för att man lägger kostnadsaspekter på socialförsäkringen. Jag skulle önska att man kunde vara så ekonomiskt lättsinnig som Doris Håvik, att man inte behövde fundera över ekonomiska konsekvenser. Låt mig också bli en smula historisk, fru Håvik. Jag kommer mycket väl ihåg diskussionen, även om jag då inte tillhörde denna kammare, om en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Jag minns ätt socialdemokraterna stod upp och sade att det var alldeles omöjligt av ekonomiska skäl. Centern, som då befann sig i oppositionsställning, drev frågan att det var angeläget att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år. Jag vill med detta bara beskriva hur lätt det kan vara att sitta i opposition och att det kan vara svårare att sitta i regeringsställning. Låt mig avslutningsvis bara konstatera att när det ekonomiska läget är besvärligt är det ännu svårare att sitfa i regeringsställning. När socialdemokraterna sade nej till en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år befann sig vårt land i en ekonomisk situation som var mycket bättre än den vi har i dag. Jag har med detta, herr talman, velat visa att skillnaden mellan att regera och att sitta i opposition är betydande.

Herr talman! Arne Andersson i Gustafs inledde sitt anförande med att säga att vi har givit oss förmåner som vi kanske kan ha anledning att diskutera. Innebär det att delpensioneringen, som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen, är en sådan reform som Arne Andersson tycker är onödig? Tala i så fall om vilket nästa steg från regeringen kommer att bli på det området! Sedan sade Arne Andersson att nog är det bra om man kan bli delpensionerad av hälsoskäl. Det skälet finns inte med. Man behöver inte alls ha nedsatt hälsa för att få delpension. Vidare talade Arne Andersson om förtidspensioner som beviljas av hälsoskäl och av arbetsmarknadsmässiga skäl. Det handlar inte det här ärendet om. Däremot har riksförsäkringsverkets rapport klart visat att antalet förtidspensioner skulle varit större om vi inte hade haft möjligheten att trappa ned arbetsinsatsen. Det har visat sig att det är just de som står i produktionsindustrin som mest har använt sig av den här utomordentliga förmånen. Och så beträffande egenföretagarna. Om det är så, vilket inte klart framgick, att Arne Andersson har kunskaper på socialförsäkringens område och är verksam inom en kassa, borde han veta hur utomordentligt besvärligt det är att ta ställning till de ansökningar som kommer från egenföretagare som uppger att de har arbetstider på 75, 85 och fler timmar per vecka. Han borde också veta vad det innebär när man skall värdera inkomstbortfallet och komma fram till ett ställningstagande. Vid behandlingen av det förra ärendet — det är litet pinsamt att det är samme företrädare i två ärenden — sade Arne Andersson att vi socialdemokrater är lättsinniga, och han anklagade oss för att vi inte håller våra vallöften. I detta fall hade vi önskat att pensionsnivån hade kunnat höjas till 65 90. Arne Andersson säger att jag inte har angivit skälen till att vi inte nu har föreslagit den nivån. Det har jag gjort. Jag har sagt att det är omöjligt av statsfinansiella skäl. När ni förhoppningsvis vandrar ut ur kanslihuset finns budgetunderskottet, statsskulden och de höga räntorna kvar. Dem får vi ta itu med. Därför föreslår vi i motionen en successiv höjning av pensionsnivån. Slutligen, Arne Andersson: Detta inverkar inte på statsbudgeten. Riksdagen har fattat beslut om att detta system skall vara avgiftsfinansierat. Anser Arne Andersson att det inte skall vara det? Om vi skall finansiera delpensioneringen med avgifter, måste vi ta konsekvenserna av det. Riksförsäkringsverket pekade, som jag sade tidigare, redan 1977 på att det är ett växande underskott. Är det ansvarsfull ekonomisk politik att hantera frågan på det sättet? Sedan talade Arne Andersson om sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Jag vet inte var det kommer in i detta sammanhang. Låt mig emellertid säga att det kravet drevs av centern. Men vad vi ansåg vara viktigt var — och det ekonomiska ansvaret ville vi ta — att när en människa gick i pension vid 65 års ålder skulle han ha något med sig i plånboken, så att pensionstiden kunde bli innehållsrik och han inte behövde skaffa inkomster på annat håll. Nu kommer det ju propåer från Svenska arbetsgivareföreningen om att höja pensionsåldern. Centern lyssnar ju numera så gärna till tongångar från det hållet. Kanske 65-årsnivån vid pensioneringen inte håller så länge!

Herr talman! Doris Håvik berättar för kammaren att det var den socialdemokratiska regeringen som fattade beslut om delpensioneringen. Jag trodde att det var Sveriges riksdag. Jag vill påminna Doris Håvik om att socialdemokraterna inte på länge ensamma har haft majoritet i denna kammare. Jag tror att det rådde stor enighet när man genomförde beslutetg om delpension. Även om jag inte har samma kunnande som fru Håvik, vet jag att det vid delpension inte är fråga om hälsotillståndet utan gäller en önskan att minska arbetstiden. När det gäller hälsotillstånd och förtidspension framhöll jag bara att man ungefär samtidigt som man genomförde möjligheten till delpension av olika skäl förbättrade möjligheterna för människor att kunna få förtidspension. Jag skall inte upprepa skälen här. De är säkert kända av kammarens ledamöter. Vidare sade fru Håvik att de som har kunskap om försäkringskassorna vet att det är mycket svårt att behandla egenföretagarnas ansökningar om delpension. Jag uppfattar det så att fru Håvik anser detta vara ett skäl för att inte egenföretagare beviljas delpension. Man skulle alltså ställa egenföretagarna vid sidan av denna möjlighet. Jag förstår att fru Håvik har den inställningen. Det är jag inte förvånad över. Fru Håvik är bekymrad över att jag i dag deltar i två debatter. Jag förutsätter emellertid att den bedömningen får göras av mig och det parti som jag företräder utan inblandning av fru Håvik. Finansieringen av delpensionerna sker genom att man tar ut en arbetsgivaravgift, sade fru Håvik. Ja, det vet jag också. Jag vet att fru Håvik inte är särskilt bekymrad över pålagor på arbetsgivarna. Men, snälla fru Håvik, kostnaderna för arbetsgivaravgifterna skall betalas av samhällsmedborgare och konsumenter. Det finns ingen himmelsk pott att hämta pengar ur och pytsa ut litet var det passar. Fru Håvik ville inte diskutera historik. Jag trodde annars att det var ett genomgående drag hos socialdemokraterna. Hon ville inte diskutera det förslag om en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år som var uppe till behandling i denna kammare för en del år sedan. Jag tog upp den frågan bara som ett exempel på att man kan ha olika uppfattningar om vad som är möjligt. Fru Håvik förklarade att man inte ville genomföra denna sänkning av pensionsåldern, förrän man kunde skicka med slantar i plånboken. Då vill jag bara påminna fru Håvik om att pensionsbeloppen till Sveriges pensionärer varierar kraftigt mellan olika pensionärer. Det bör fru Håvik känna till.

Herr talman! Låt mig först säga beträffande folkpensioneringen att grundbeloppet är lika för alla. Där varierar det inte från pensionär till pensionär. Sedan vet vi att centern inte vill ha pensioner och nu inte längre sjukförsäkringar som är anknutna till inkomstbortfallsprincipen. Men den debatten skall vi ta upp senare. Kan man inte följa riksdagens beslut och finansiera delpensionen genom fonderna, säg då ifrån! Då får finansieringen ske över statsbudgeten. Men delpensionärerna har anledning att hysa stor oro, eftersom'Arne Andersson i Gustafs i sitt inledningsanförande talade om att vi har givit oss förmåner som kan diskuteras. Utveckla litet närmare vad som kan diskuteras. Kan vi vänta en ny försämring av delpensioneringen och den kompensationsnivå som finns i dag? Jag hyser inte oro över att Arne Andersson deltar i två debatter. Men nog måste det kännas svårt, och jag ömmar alltid för människor som kommer på kollisionskurs med sig själva. När det gäller sänkningen av pensionsåldern till 65 år är det helt uppenbart att de löften vi har ställt ut till pensionärerna och de beslut som fattades med anledning av de förslag som framlades på den tiden skall gälla. Dem skall man stå för. Även om vi inte har någon himmelsk pott men önskade det, som Arne Andersson sade, undrar jag vem som bäst behöver den himmelska potteni dag för att klara de åtaganden som denna regering har gjort. Det allra värsta är ju att det inte blev någon vinst på 150 milj.kr., när ni sänkte kompensationsnivån från 65 9 till 50 26. Det blev ett underskott på 330 milj.kr. i stället. Det har inte Arne Andersson sagt ett enda ord om. Var det inte snabba pengar som ni ville ha? Ni lade fram en dåligt underbyggd proposition. Dessutom, Arne Andersson, vill jag fråga: Hur har det gått med den uppföljning som man sade skulle ske 1976 i mars månad? Vad har den gett? Är resultatet sådant att det finns kraft bakom orden att vi har gett oss förmåner som kan diskuteras? Är det så, tala om det här och nu! Det är väl viktigt att vi, innan vi går till votering, får veta vad denna utredning har kommit fram till. Eller blev det ingen utredning? Redogör i så fall för den saken!
Herr talman! Folkpensionen är lika för alla, säger Doris Håvik. Det betyder att Doris Håvik inte har lyssnat till den föregående debatten här i kväll, men det skall vi väl inte klandra henne för. Det fanns, framhölls det, grupper som inte uppbar vad vi kallar grundpension och pensionstillskott, men jag skall inte gå tillbaka till den debatten. Sedan sade Doris Håvik att centern inte vill ha pensioner som är knutna till basbeloppet. Detta är ju en betydande överdrift. Beträffande mitt deltagande i två debatter vill jag än en gång betyga min tacksamhet för fru Håviks omtanke. Beträffande olika förmåner sade jag att vi kanske i övermod beviljat oss förmåner som vi i dag har svårt att betala, och här erkänner jag gärna centerns roll. Socialdemokraterna skulle kanske också kunna besinna sig och göra ett sådant erkännande. Studerar man dem som söker och beviljas delpension i dag, finner man att det rör sig om människor som har fyllt 60 år. Ofta gäller det höginkomsttagare som inte gör så stora förluster, eftersom vi har ett skattesystem som innebär att den summa som dras ifrån går tillbaka i form av en lägre total skatt. Här är det inte fråga om hälsoskäl e. d. Jag känner många som har beviljats delpension. Det är väl bra om vi kan klara detta, gärna också när det gäller en hög procent, men då krävs det pengar. Doris Håvik säger att regeringen behöver den himmelska potten. Ja tack, den behöver regeringen, men socialdemokraterna behöver den ännu mer, om de skall kunna betala sin överbudspolitik.

Herr talman! Det är på helt bestämda punkter som socialdemokraterna har gått ut och sagt att de står fast vid sina löften. Här söker människor som har fyllt 60 år delpension. Ja, det är klart, de måste ha fyllt 60 år för att kunna söka denna. Man kan bara vara kvar i systemet mellan 60 och 65 år, alltså högst 5 år. Det förslag som regeringen lade fram den 2 oktober 1980 om sänkning av kompensationsnivån innebar att det blev en kraftig ökning av antalet delpensionärer, som kanske hade tänkt att söka vid 62 eller 63 års ålder, men som då använde sig av möjligheten att söka redan vid 60-årsåldern. Detta innebär att vi har fått betydande grupper som står i systemet längre tid. Det var ju just i den ekonomiska situationen som man ville göra besparingarna. Jag har fortfarande inte hört någon kommentar till att det blev 330 milj.kr. dyrare än för 1980. Fortfarande har jag inte heller hört vad utredningen kommit fram till. Jag tror inte att Arne Andersson i Gustafs behöver ha så stora bekymmer för hur vi skall klara situationen. Däremot tror jag att delpensionärerna har all anledning att hysa oro efter de inlägg, det ena efter det andra, där Arne Andersson pekar på att det är för dyrt och att vi bör fundera över problemen, samtidigt som han fortfarande talar om hälsoskäl i detta sammanhang. De skall kunna gå i delpension av den anledningen att de inte skall behöva ta annan pension av hälsoskäl. Om jag skall bli litet historisk också vill jag säga: När man fick pension av arbetsmarknadsmässiga skäl — som Arne Andersson i en bisats tyckte var bra — var det 1972 och inte 1976, då delpensioneringen genomfördes. Arne Andersson är vice ordförande i Försäkringskasseförbundet. Jag vet inte alls utifrån vilka kvalifikationer han har blivit det. Men efter att ha hört inläggen i den förra debatten och i denna måste jag säga att det definitivt inte kan vara mot bakgrund av socialförsäkringsmässiga kunskaper.
Herr talman! Mina kvalifikationer för vissa uppdrag kanske vi kan bespara kammaren en diskussion om. Jag skulle aldrig ifrågasätta Doris Håviks kvalifikationer för vissa uppdrag. Doris Håvik envisas med att hävda att jag sagt att det krävs hälsoskäl föratt få delpension, men det har jag aldrig sagt. Detta är jag klart medveten om, även om mina kunskaper kanske inte är lika stora som fru Håviks när det gäller den allmänna försäkringen. Doris Håvik säger: Vi socialdemokrater står vid våra löften. Låt mig då bara påminna om att det bara är ett år sedan någon företrädare för socialdemokraterna här i kammaren hävdade att kompensationsnivån för delpension skulle vara 65 96. I dag är förslaget 55 70. Är det att stå vid sina löften? Nej, fru Håvik bör nog fundera litet över vad hon säger i denna kammare. Doris Håvik frågar om utredningen. Jag kan inte ge besked på den punkten. Men kanske kan vi hjälpas åt. Fru Håvik sitter ju i riksförsäkringsverkets styrelse, och nog skulle jag kunna förmedla information om utredningen, även om jag inte kan göra det i dag.
Herr talman! Jag har inte sett, av någon förteckning inom riksförsäkringsverket, att man har fått detta uppdrag, och jag trodde att Arne Andersson i Gustafs skulle kunna upplysa kammaren om detta. Jag tror att delpensionärerna har större anledning att känna sig trygga om man talar om att vi successivt vill återställa delpensioneringen till den ursprungliga nivån. Men de har definitivt anledning att känna djup oro över att Arne Andersson tycker att detta är en reform som kan diskuteras.
Herr talman! Fru Håvik började sitt inlägg med att säga att hon hoppades slippa höra mig tala om reformer. Jag har aldrig sagt att detta var en reform. Jag är väl medveten om att om man sänker kompensationsnivån från 65 till 50 20 är det ingen reform. Vid detta tillfälle är det inte fråga om någon höjning, och jag har aldrig nämnt ordet reform. Det vill jag upplysa fru Håvik om.

Herr talman! Riksdagen behandlade för ungefär ett år sedan tre motioner, en från vpk, en från socialdemokraterna och en från centern och folkpartiet, om ersättning till Södertälje kommun för de särskilda kostnader som kommunen har till följd av den assyriska/syrianska invandringen. Riksdagen avslog vpk-motionen rörande ett riksdagsuttalande om ett anslag på 9 milj.kr. för budgetåret 1981/82 men förordnade tillsättande av en arbetsgrupp, som förutsattes lägga fram förslag som skulle ge rättvisa åt Södertälje kommun. När jag nu återkommer med denna motion i ungefär samma tappning, så är det mot bakgrund av att nämnda arbetsgrupps förväntade resultat inte har uppnåtts.

Ett bifall till vbk-motionen innebär ett sådant uttalande. Samtidigt innebär det att det utbetalas ca 17 milj.kr. till kommunen för åren 1981 och 1982. Regeringen — budgetdepartementet — har emellertid inte följt arbetsgruppens förslag utan meddelat att Södertälje kommun bara får 5 milj.kr. för att täcka kostnader för invandringen, trots att tidigare tillämpade normer borde ha inneburit en utbetalning på ca 22 milj.kr. Det förefaller som om regeringen helt enkelt struntat i det material som den särskilda utredningsgruppen har presenterat. Utredningen, i vilken ingick fyra departements budgetsekreterare och Södertälje kommuns statsdirektör, kom fram till att kommunens beräkningar av effekterna av statsbidragssystemets omläggning var riktiga. Kommunen förlorar 9 milj.kr. för år 1981 och troligen ca 13 milj. för 1982. Det innebär i praktiken en omfördelning av dessa pengar till andra kommuner, som inte har samma kostnader för detta slag av verksamhet som Södertälje kommun har. Regeringens ställningstagande den 8 oktober 1981 har inneburit att Södertälje kommun får en utgiftsökning på ca 17 milj.kr. och att kommunen själv får stå för nästan hela merkostnaden för den stora invandringen av assyrier/syrianer. Staten har tidigare gått in och betalat kommunens extra kostnader men vältrar nu över ansvaret på kommunen och dess invånare. De ca 17 miljonerna gäller alltså extra statligt bidrag för skolkostnader och sociala kostnader åren 1981 och 1982. De farhågor som vpk framförde i fjolårets riksdagsdebatt om att en utredning och en utvärdering genom en arbetsgrupp ändå inte skulle garantera Södertälje kommun de pengar man haft anledning att räkna med, har dess värre besannats. Nu måste en förändring ske, som utmynnar i beslut innebärande att Södertälje kommun — för kostnader som varit och är förenade med den assyrisk/syrianska invandringens stora omfattning och speciella karaktär — i fortsättningen får statligt stöd i samma omfattning som tidigare. Det innebär också att ca 17 milj.kr. skall utbetalas till kommunen för åren 1981 och 1982.

Alla tre — moderaten, centerpartisten och folkpartisten — var från början positiva och ställde upp för den rättvisa sak som det här handlar om, nämligen att Södertälje skall få ett särskilt stöd från staten. Sedan först moderaten hoppat av, har så sakteliga också centerpartisten och folkpartiledamoten dragit sig ur det som de tidigare så varmt talat för som företrädare för Södertälje kommun. Ivar Nordberg har redan noterat att ingen av dem finns här i kammaren. Vi kunde läsa i lokalpressen i morse att de inte skulle vara här. En av ledamöterna kunde inte ens redovisa ett ordentligt skäl för att hon inte skulle kunna vara här och delta i en omröstning i frågan. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de har varit utsatta för så starka påtryckningar från resp. riksdagsgrupps sida att de har fått lov att falla undan i det här fallet. Nu har de i olika sammanhang — jag tänker då närmast på Pär Granstedt från centern och Ylva Annerstedt från folkpartiet — försökt att förklara svårigheterna att ställa upp på förslaget.

Detta säger man trots att man tidigare har givit sin anslutning till att Södertälje av rättviseskäl skall få de pengar som kommunen har haft all anledning att räkna med och förhoppningsvis också för framtiden kommer att få.

Förra året kunde man krypa undan genom att det fanns en folkparticenter-motion som föreslog att en särskild arbetsgrupp skulle utreda frågan ytterligare. Nu finns det inte längre några sådana kryphål kvar, och då har man tydligen föredragit att utebli från omröstningen här i kammaren. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till vpk-motionen då det gäller moment 2 och till s-reservationen då det gäller momenten 1 och 3.